Herr talman! Fru Nettelbrandt använde många argument för att kritisera den socialdemokratiska skolpolitiken. Men det var väl ändå att gå ett steg för långt när hon relaterade ett fall där en lärare skulle ha blivit slagen i ansiktet och ställd åt sidan av utbildningsmyndigheterna. Den sortens argumentation borde vi till att börja med kunna lägga åt sidan här i kammaren. Det har varit litet märkligt att lyssna till det anförande fru Nettelbrandt har hållit här. Under tidigare år har man fått höra hur oerhört engagerat och pådrivande folkpartiet har varit på det här området och hur det egentligen är folkpartiet som har skapat dagens skola, men nu, när det har blivit litet debatt — en debatt som jag hälsar med tillfredsställelse — svänger plötsligt folkpartiet över. Nu är det socialdemokraternas fel att allt inte är bra på varje punkt. Det hade kanske varit bättre med litet måttfullhet i båda dessa lägen, ty det var verkligen inte mycket positivt fru Nettelbrandt hade att säga om utbildningspolitiken i dag. Jag skall gärna ta upp de punkter som fru Nettelbrandt har berört — eller åtminstone en del av dem, om vi skall kunna avsluta plenum någorlunda tidigt i kväll, herr talman. Det är förvånande, med hänsyn till att fru Nettelbrandt har förberett ett så långt anförande, att hon inte har varit litet noggrannare med att kontrollera vad hon själv har skrivit ned. Fru Nettelbrandt sade att Sö år 1969 hade lagt fram förslag om en förbättrad och utökad specialundervisning, vilket departementet sade nej till. Men det förslaget innebar, fru Nettelbrandt, att man skulle sätta ett tak för specialundervisningen. Vi ansåg det vara en olycklig åtgärd, och därför sade vi nej till ett sådant tak. Det förhöll sig alltså precis tvärtom mot vad fru Nettelbrandt här ville göra gällande. Personligen har jag i ett tiotal anföranden på senare tid mycket utförligt berört specialundervisningen och uttalat som min mening att den är en av de effektivaste åtgärderna för att komma till rätta med problemen i skolan. Tänk, om fru Nettelbrandt hade gjort sig besvär med att läsa ett enda av dessa anföranden! Då hade hela den delen av hennes inlägg varit onödigt — om nu fru Nettelbrandt var intresserad av att föra en saklig diskussion. Vi har också — precis av de skäl som fru Nettelbrandt utgick ifrån — sagt att vi inte nu skall binda formerna för specialundervisningen, utan den samordnade specialundervisningen skall bedrivas i försöksverksamhetens form. Det kanske också är utomordentligt bra att den utredning vi har tillsatt får en möjlighet att i praktiken följa denna försöksverksamhet, ty de borgerliga ledamöterna i den utredningen, fru Nettelbrandt, får då tillfälle att vara med om att praktiskt utforma den framtida specialundervisningen. Det har ju med närdemokrati att göra, och det är väl inte så dumt? Elevvården och den kurativa hjälpen tillhör också det som jag tycker är utomordentligt viktiga uppgifter. Men, fru Nettelbrandt, i fyra år har en lång rad kommuner haft borgerlig majoritet efter 1966 års kommunalval. Elevvården och de kurativa åtgärderna ligger i dag på kommunerna. Vad har fru Nettelbrandt och hennes parti då vidtagit för radikala åtgärder för att rusta upp den sidan i dessa kommuner med borgerlig majoritet? Där har jag inte märkt någon särskild aktivitet, men här i riksdagen ställer sig fru Nettelbrandt upp och riktar angrepp mot mig och regeringen på den punkten. Naturligtvis hade fru Nettelbrandt en liten gardering: hon förde in statsbidragsfrågan i diskussionen. Den är föremål för överläggningar just nu mellan Kommunförbundet och staten. Vi skall försöka komma fram till rationella och vettiga former för statens bidrag till kommunerna som gör det möjligt att på samma gång ge en stimulans i olika avseenden till en progressiv skolpolitik och ge kommunerna betydande handlingsfrihet. Men förutsättningen för att man skall ha råd — jag vill gärna ta upp den ekonomiska sidan av saken — med ökade statsbidrag och ökade statliga insatser är ju att staten totalt har betydande resurser i sin hand. Under hela 1960-talet har folkpartiet — om vi nu skall diskutera frågan i ett vidare sammanhang, som fru Nettelbrandt önskade — motsatt sig en ökning av den offentliga sektorn, framför allt en ökning av statens inkomster. Så sent som för några veckor sedan voterade ni i folkpartiet för lägre statsinkomster för den närmaste framtiden. Man kan väl inte på en gång kräva att staten skall göra mera — avlasta kommunerna en del uppgifter eller öka våra insatser — och minska statens inkomster. De åtgärder som fru Nettelbrandt ville att vi skulle vidta skulle föra med sig kostnader på hundratals miljoner kronor. Fru Nettelbrandt ville att lärarna och kanske även andra arbetstagargrupper skulle få ett sabbatsår. Ja, vem vill inte det? Men tänk om fru Nettelbrandt medan hon skrev sitt långa anförande ett ögonblick hade funderat över hur det skulle kunna finansieras! Att ni från folkpartiet är utomordentliga i fråga om att upprätta önskelistor vet vi sedan tidigare, det är ingen nyhet. Men när reformerna skall klaras hem har ni traditionellt inte varit med. Fru Nettelbrandt uttalade förhoppningen att det skall bli lättare att få igenom förslag nästa år när riksdagen får en annan sammansättning. Tänk då också ett ögonblick på att den riksdagen skall votera igenom vissa skatteförslag! Skall vi utgå från att ni fullföljer er vanliga skattepolitik blir det inte något ökat utrymme för skolpolitiska reformer jämfört med en socialdemokratisk skattepolitik när vi ensamma haft majoritet — det tror jag att riksdagens ledamöter är väl medvetna om. Vad blev egentligen resultatet av våra direktiv till skolöverstyrelsen — om vi nu skall gå tillbaka till 1968? Jo, vi fick kommittén för samarbete i skolan, den s.k. SISK-kommittén. Den fick verk:« ligen en bred sammansättning av det slag som fru Nettelbrandt har efterlyst och har, tror jag, 24 eller 25 ledamöter. Där finns ju alltså den breda representationen. Men nackdelen därmed är — vilket fru Nettelbrandt mycket enkelt kunde ha kontrollerat — att arbetet har blivit ganska tungrott. När jag skulle tillsätta utredningen om SIA fick jag en rad påstötningar från läraroch elevhåll: Försök med andra arbetsformer än dem vi arbetar med i SISK, så får vi se om det går bättre! Vi tillsatte alltså på försommaren den nya utredningen om skolans inre arbete. Det gjorde vi för att få ytterligare ett instrument för att möta de problem som fru Nettelbrandt har talat om. Men ändå påstår hon att utbildningsministern är ointresserad och inte bryr sig om detta, och hon säger att därför känner man i skolan inte att man har något stöd. Jag trodde att man inom borgerligheten var utomordentligt intresserad av att vara med i detta arbete. Tillsättandet av den parlamentariska utredningen — som ni dessutom i riksdagen önskade — är ett led i försöken att ge er möjlighet att vara med i det arbetet, vilket ni inte hade kunnat vara om det hade bedrivits internt i kanslihuset. Om fru Nettelbrandt tror att utredningen fördenskull skall ta ett par år så vill jag säga att jag är beredd att om utredningen så önskar i morgon dag ta emot förslag från den. Det går mycket bra för fru Nettelbrandts partikollega i utredningen att se till att sådana initiativ tas. Det är fritt fram. Jag har inga som helst ambitioner att utredningen skall arbeta fram ett tjockt betänkande och inte våga säga ett knyst innan det föreligger. Den är välkommen upp till mig i morgon dag med konstruktiva förslag. Det står i mitt interpellationssvar. Det är inte alltid längden på ett interpellationssvar, fru Nettelbrandt, som är avgörande för om det är innehållsrikt eller betyder något politiskt, det är också innehållet i det — men det förbigick fru Nettelbrandt helt. Så säger fru Nettelbrandt att det inte finns någon representant för lärarna med, de lämnas utanför. Det är precis samma argumentering som ni har hamrat in under ett par månader nu samtidigt som man helt nyligen har diskuterat en mycket bred representation från lärare och elever i detta utredningsarbete. Jag skall gärna, eftersom fru Nettelbrandt var så utförlig på denna punkt, utveckla hur jag såg på tillsättandet av STA-utredningen. Jag hade lyssnat på den kritik och på de synpunkter som framfördes i samband med arbetet inom SISK. Jag sade mig att det i denna situation var lämpligt att den nya utredningen om skolans inre arbete själv skulle få ett betydande inflytande över sin verksamhet. Var det så säkert att de traditionella formerna för utredningsarbete skulle leda till det rätta resultatet och var det i detta läge över huvud taget önskvärt att fastlägga dessa former i direktiven? Jag trodde att en möjlighet att påverka utredningsarbetets uppläggning skulle upptas utomordentligt positivt av de borgerliga ledamöterna, inte minst av ledamöterna från folkpartiet. Dessutom låg det ett utomordentligt värde i att man hade möjlighet att innan arbetsformerna fastlades kunna överlägga med representanter för läraroch elevorganisationerna och med andra intresserade sammanslutningar. Sådana överläggningar har ägt rum och har lett till att ett utomordentligt stort intresse för deltagande i detta sammanhang uttalats. Man har också framfört synpunkter på hur detta samarbete skall bedrivas. Tanken har alltså varit att låta utred ningen själv överväga om det behöver tillsättas fasta expertgrupper, om man skall arbeta med referensgrupper, om det skall engageras många i arbetet eller om det skall vara en relativt liten grupp osv. Jag vill betona att det gäller utomordentligt svåra representationsfrågor, om en liten grupp blir aktuell. Jag vill fråga vilka av de relativt många organisationer det gäller som skall företrädas. Sådana frågor är mycket känsliga i alla organisationssammanhang. Det har också vid de förda överläggningarna visat sig förekomma ett starkt tryck från alla håll för att på ett eller annat sätt direkt få delta i utredningsarbetet. Denna problematik gick emellertid fru Nettelbrandt helt förbi. nisera — och även detta tillhörde de mera svårförklarliga delarna av hennes inlägg — över orden »för att utröna deras intresse» i mitt svar. Tänk om fru Nettelbrandt hade läst meningen till slut! Den sista delen av meningen har följande lydelse: »för att utröna deras intresse för medverkan och deras inställning till formen härför». Då hade kammarens ledamöter fått ett helt annat intryck än det som fru Nettelbrandt försökte förmedla. Det är också förvånande att höra fru Nettelbrandt framhålla att de borgerliga partierna skulle vara helt maktlösa i denna situation. Det skulle bara vara utbildningsdepartementet och regeringen som hade möjlighet att göra något. Jag anser att den aktuella utredningen har ett mycket stort ansvar och jag ser mycket allvarligt på dess arbete. Jag sade tidigare att jag inte har något emot mycket snabba framstötar, om utredningen anser sådana vara önskvärda. Jag har också konstaterat att utredningen har inflytande över sina egna arbetsformer. Jag ringde i går upp ordföranden i utredningen och frågade om de borgerliga ledamöterna hade haft några särskilda yrkanden i utredningsarbetet — av organisatorisk eller av annan karaktär — som hittills inte hade tillgodosetts. Jag fick det svaret att några sådana yrkanden inte fanns. De tre borgerliga ledamöterna har alltså varit med i inledningsskedet, varvid samarbetsformerna diskuterades, men fru Nettelbrandt bortser helt från detta och vidhåller fortfarande att lärarna lämnats utanför. Jag har i en rad sammanhang gjort uttalanden i denna fråga av den innebörden att lärarna och eleverna självfallet skall vara med i utredningsarbetet. Jag har svårt att förstå den envisa kampanj som folkpartiet här drivit och som fru Nettelbrandt fortsätter. Jag skulle direkt vilja fråga vad det är för mening och syfte bakom folkpartiets försök att ge intryck av att lärare och elever skall utestängas från arbetet. Vad är det för syfte, fru Nettelbrandt, bakom en sådan argumentering både i er press och från fru Nettelbrandts sida, när ni mycket väl vet att era egna representanter sitter med och diskuterar formerna för den direkta medverkan i utredningen? Jag trodde också att denna uppläggning av utredningsarbetet var något som skulle uppfattas som positivt från folkpartiets sida. Ingenting skulle ju vara lättare för mig än att i direktiven omedelbart slå fast hur ett sådant medinflytande från lärares och elevers sida skall äga rum. Eftersom fru Nettelbrandt här kritiserat en sådan uppläggning och eftersom hon är en av de ledande inom folkpartiet vill jag ställa ytterligare en fråga. Skall jag uppfatta er kritik i detta avseende så att ni i fortsättningen inte vill ha ett sådant inflytande? Det kan finnas anledning för fru Nettelbrandt att göra en klar deklaration på denna punkt. Jag skulle mer än gärna återgå till det gamla systemet, men jag trodde att detta skulle vara något angeläget och positivt från era utgångspunkter. Jag tycker att det av flera skäl finns anledning att diskutera skolan. Skolan är en av de mest kostnadskrävande pos terna i kommunernas och statens budget. Skolan är dessutom enligt min uppfattning en av de angelägnaste samhällsaktiviteter som bedrivs. även med de reformer vi nu genomfört, med den skola vi har i dag, vilken är väsentligt bättre än den kammarens ledamöter fick uppleva när de gick i skolan, blir den aldrig så bra att den inte kan göras bättre. Därför är en diskussion — och gärna en kritisk diskussion — om skolans sätt att fungera högst välkommen. Jag skall mer än gärna delta i den. Jag är praktiskt taget ute varje vecka och träffar lärare och elever och deltar i fackföreningsmöten osv. och diskuterar skolproblemen. Det är i allmänhet utomordentligt intressanta och givande diskussioner. Med den uppläggning fru Nettelbrandt gett denna diskussion i dag måste jag säga att det är den hittills märkligaste och hittills minst givande.

Herr talman! I mitt första inlägg sade jag något om att man från många håll i skolorna önskade en attitydförändring från utbildningsministerns och från många utbildningsmyndigheters sida. Detta hade jag inte hittat på, utan det hade jag hört från många håll. Det var en intensiv önskan. Och jag måste säga att efter att ha lyssnat till utbildningsministerns sätt att tackla dessa viktiga frågor här har jag större förståelse än förut för denna önskan om en attitydförskjutning. Utbildningsministern sade att jag använde en. rad olika argument för att kritisera den socialdemokratiska skolpolitiken. Nej, herr Carlsson, jag har inte talat om den socialdemokratiska skolpolitiken. Jag har inte talat om skolpolitik över huvud taget. Jag har talat om den begränsade del som rör just arbetsförhållandena i skolan, och det är en ytterst viktig del. Men det är ingalunda skolpolitiken i vidare bemärkelse. got som jag verkligen tog allvarligt, nämligen att när man diskuterade skolpolitiken och kritiserade den hade jag tagit upp ett exempel om en lärare som blivit ställd åt sidan, sedan han blivit skadad i sitt jobb. Han hade gjort precis vad han skulle göra och så blivit skadad och inte fått något skadestånd. Ingen utbildningsmyndighet har brytt sig om honom utan tagit sin hand ifrån honom och ansett sig oskyldig till det inträffade. Betänkandet om skadestånd vid skada som uppstår i offentlig verksamhet är visserligen ett decennium gammalt, men något nytt förslag föreligger inte och följaktligen inte heller något beslut. Menar utbildningsministern verkligen att man skall hälsa de lärare, som i sina kontakter med föräldrar eller elever kommer till skada och inte får någon hjälp, med att det skulle vara högst graverande att alls nämna sådant i detta sammanhang? Jag tror att de i så fall kommer att bli ännu mer skakade än de redan blivit av exempel av det här slaget. Märk väl, herr utbildningsminister, att det exempel jag nämnde var ett av många för att visa att det faktiskt inte bara är förslag som ligger direkt på utbildningsdepartementets område som man bör göra någonting åt utan som utbildningsministern i egenskap av högste ansvarige på skolans område bör trycka på för att någonting skall hända. | Sedan sade statsrådet att det var märkligt hur man från folkpartiets sida alltid anser sig ha skapat dagens skola, men hur man när det är något fel på den skjuter skulden på socialdemokraterna. Det är faktiskt en alltför enkel argumentering; jag är ledsen att behöva säga det till landets utbildningsminister. Vi har den uppfattningen att vi från vår sida har varit aktivt bidragande till utvecklingen på utbildningens område, och vi har heller inte fråntagit oss ansvaret. Dagens folkpartiledare — det tror jag inte statsrådet Carlsson vill förneka — var en av reformatorerna på skolans område, och vi har värjt oss emot den kritik som många gånger har riktats mot oss från socialdemokratiskt håll om att vi skulle vara reaktionära när det gäller skolpolitiken. I sådana sammanhang har vi hänvisat till vad vi gjort på detta område. Jag tror att det räcker med att jag omnämner det samarbete som statsrådet . Edenman och Gunnar Helén hade på sin tid vid skapandet av stora reformer på skolans område.

Herr talman! Fru Nettelbrandt klagade över att jag var ironisk, och eftersom fru Nettelbrandt ju är kemiskt fri från den egenskapen förstår jag om mina uttalanden blev något besvärande. Jag skall försöka att bättra mig. Vad gäller min inställning till här aktuella problem har jag bl.a. slagit fast dem i SIA-direktiven. Om fru Nettelbrandt tar del av dem skall hon alltså finna vilken uppfattning jag har i det avseendet. Sedan försökte fru Nettelbrandt komma ifrån min kritik genom att säga att hon här inte talade skolpolitik. Det är inte skolpolitik vi nu diskuterar, framhöll hon. Allt detta som rör kuratorernas uppgifter, skolpsykologerna, elevvården, skoldemokratin och hur specialundervisningen skall läggas upp är alltså inte skolpolitik. Jag undrar vad kuratorerna, psykologerna, speciallärarna och de övriga lärare, vilkas arbetsförhållanden det här gäller, säger om fru Nettelbrandts uttalande att detta inte är skolpolitik. Det är ju i utomordentligt hög grad skolpolitik. Men den skolpolitiska debatten blir snedvriden, om man lägger upp den på det sätt som fru Nettelbrandt gör i dag. Jag tog ett exempel därför att jag tyckte att det var så typiskt för hela fru Nettelbrandts uppläggning, även om det tillhörde de mera extrema. Fru Nettelbrandt nämnde ett enskilt fall, då en lärare blivit slagen i ansiktet, och hon ville framställa det som om handläggningen av detta fall var symtomatisk för utbildningsmyndigheternas inställning. Om fru Nettelbrandt vill diskutera den saken, som är ett ersättningsproblem, så går det utomordentligt bra att komma med en fråga om det; någon medlem av regeringen skall då besvara den helt seriöst. Vad jag reagerade mot var fru Nettelbrandts försök att med exemplet belysa de förhållanden som dagens interpellation gäller. Jag tyckte att detta var ett ganska märkligt inslag i debatten. Vad specialundervisningen angår innebär utbildningsdepartementets beslut att det inte för närvarande skall finnas något tak för den undervisningen. Vi ansåg det vara olyckligt att införa den maximering som skolöverstyrelsen föreslog. Inte heller önskar vi låsa formerna, utan vi vill betrakta den samordnade specialundervisningen som en försöksverksamhet. Särskilt mot bakgrunden av den nu tillsatta SIA-utredningen tror jag också att det är en klok åtgärd. Fru Nettelbrandt riktade i sitt första inlägg kritik mot att det satsas för litet på åtgärder av elevvårdskaraktär i vad gäller kuratorer. Med anledning därav gick jag upp i talarstolen och påpekade för fru Nettelbrandt att detta för närvarande är en kommunal uppgift och att man i en rad kommuner på grund av utfallet av 1966 års val har haft borgerlig majoritet under de senaste fyra åren. Men när jag gör detta enkla påpekande, stiger fru Nettelbrandt åter upp i talarstolen och säger: Hur vet utbildningsministern att det är dåligt med dessa insatser och dåligt ställt i de borgerligt styrda kommunerna? Det finns ju ingen statistik som bevisar det. Ja, men jag replikerade ju på en av fru Nettelbrandt framförd kritik, där fru Nettelbrandt slår fast att så här dåligt är det! Och någon konsekvens måste det väl ändå vara i inläggen, speciellt som det inte gäller två olika debatter utan vi fortfarande rör oss i samma diskussion som vi började för trekvarts timme sedan. Jag tror, fru Nettelbrandt, att av de 21 organisationer som inbjöds till överläggningar med utredningen har samtliga deltagit. Och även om det inte är exakt fastställt vilka former man slutligen väljer, så tyder det starka intresse som har kommit till uttryck från organisationernas sida på att ett mycket stort antal av dem blir indragna i utredningsarbetet. Tänk, fru Nettelbrandt, om jag hade valt den andra linjen och tagit in en ledamot eller möjligen två — om vi skulle ha hållit oss till en representation av rimlig storlek — som skulle ha företrätt dessa organisationer! Det hade ju blivit tvärtemot organisationernas egna önskemål som framkommit när man haft överläggningar med dem. Fru Nettelbrandt säger att hon inte vill diskutera utredningens interna arbete. Men det är faktiskt så att det i direktiven slås fast att utredningen skall arbeta med åtgärder också på kort sikt, och jag har från denna talarstol sagt att jag är beredd att vilken dag som helst motta förslag om sådana åtgärder. Då avslöjar jag väl inte någon utredningshemlighet om jag konstaterar att några sådana förslag inte har framkommit och några sådana åtgärder inte stoppats. Och vill fru Nettelbrandts parti få till stånd snabba åtgärder får ni väl i all sin dar se till att ni har så goda kontakter med er utredningsrepresentant att han tar upp partiets förslag i utredningen. Det tjänar ju ingenting till att sätta in honom som representant för folkpartiet och det tjänar ingenting till att vi är så noga med kontakten när det gäller vem ni vill ha i utredningen, om det finns vattentäta skott mellan er och utredningsrepresentanten. Ni vågar inte tala med honom och än mindre från denna talarstol kommentera det hittills utförda arbetet. Men jag konstaterar än en gång att jag är beredd att mottaga sådana här förslag från utredningen och från skolmyndigheterna, och så får vi se om vi kan skaka fram de ekonomiska resurser som behövs. Fru Nettelbrandt gör det väl ändå litet för lätt för sig när hon säger: Vi på vårt håll har inte velat försvaga ekonomin. Ja, redan före den votering som ägde rum för några veckor sedan hade folkpartiets budgetförslag inneburit en för svagning med en halv miljard. Sedan föreslog ni ytterligare en försvagning med något hundratal miljoner kronor genom de motioner i skattefrågan som ni lade fram här i riksdagen. Eller var det inte allvarligt menat när ni inom borgerligheten gick ut och lovade skattefrihet för vissa av de organisationer som skulle drabbas av den ifrågavarande skattehöjningen? Gjorde ni detta bara för att ge intryck av att ni ville vara vänliga — utan att räkna med att förslaget skulle gå igenom, utan att folkpartiet egentligen ansåg att detta var något krav som man skulle bry sig om?

Jag ställde två frågor. Den ena gällde om folkpartiet i fortsättningen inte ville ha former för tillsättandet av utredningar inom utbildningsdepartementet som innebär att ni har inflytande över hur utredningarna skall knyta experter till sig och hur organisationernas medverkan skall gå till. Det gled fru Nettelbrandt bara undan genom att säga: Vi vill ha in så många som möjligt som ledamöter i en utredning. Något mer sade hon inte. Men det är inte något svar på min fråga, och jag upprepar den: Önskar ni alltså i fortsättningen att vi skall lägga fast dessa beslut i direktiven och inte ge utredningarna möjligheter att i dessa viktiga avseenden påverka sina arbetsformer? Sedan kvarstår min allmänna fråga. Framför allt moderata samlingspartiet men i vissa avseenden även folkpartiet bedrev i valrörelsen en skrämselargu mentering, och den har på ett markant sätt kommit till uttryck i fru Nettelbrandts inlägg i dag. Vad är egentligen syftet bakom denna argumentering? Varför vill man försöka ge det intrycket att lärarna inte skall ha något som helst inflytande och inte få medverka på något som helst sätt i utredningen om skolans inre arbete? Många lärare har uppfattat saken så, det har jag märkt när jag har varit ute på fältet. Det måste ju finnas något skäl för detta. Om inte fru Nettelbrandt vill närmare utveckla den saken här i kammaren, finns det andra sammanhang där det kan gå bra att göra det.
Herr talman! Jag skall inte alls utveckla skillnaden mellan att vara ironisk och att vara starkt kritisk när det gäller något som man har anledning att vara kritisk mot. Men det är faktiskt en inte oväsentlig skillnad däremellan. Jag är faktiskt ledsen över att än en gång behöva ta upp en fråga — men utbildningsministern föranleder mig till det — som rör en detalj, även om det inte är någon oviktig sådan. Den gäller läraren som hade råkat illa ut. Utbildningsministern påstår att jag tog det fallet som symtomatiskt för utbildningsmyndigheternas inställning. Nej, jag valde det som ett exempel på vad som kan hända en lärare i dagens skolsituation. Eleverna kan ibland vara inte bara obehagliga och störande utan direkt farliga, men det kan också föräldrarna vara. Läraren blev alltså lämnad åt sidan. Jag nämnde detta fall — och jag är ledsen om inte utbildningsministern har förstått det — dels för att åskådliggöra det svåra i situationen, dels för att visa att det inte bara gäller att se till sitt eget fögderi utan att man måste gå ut i regeringskretsen och verka för att andra ting händer som också är nödvändiga. Jag erinrade förut om förslaget beträffande tystnadsplikten. Efter vad jag hört — jag vet inte om det är riktigt — har det förslaget, som kom för många år sedan, legat än i utbildningsdepartementets, än i justitiedepartementets lådor. Det har rått en viss kamp mellan departementen om var ärendet skulle hamna. Jag kan inte gå i god för att uppgifterna är riktiga, bara för att något förslag inte har framlagts för riksdagen. Jag kan också gå i god för att förslag inte har kommit när det gäller skadestånd i offentlig verksamhet. även om det inte alls hör hit vill jag gärna ge Lennart Geijer en eloge för att han verkligen har sett till att det på många områden har hänt saker sedan han blev justitieminister. Enligt uppgift kommer det snart också förslag om skadestånd i offentlig verksamhet. Detta är faktiskt en viktig fråga. Nu är Ingvar Carlsson som utbildningsminister inte ansvarig för den, och dessutom har han inte tillhört regeringen alla de år som förslaget har legat i lådorna. Jag nämner saken bara därför att man måste blicka utanför sitt eget fält och se vad det är som kan göras. Även om en reglering av skadeståndsfrågan bara har en liten inverkan, saknar den inte betydelse. Jag vet att det fall som jag åberopade har skapat stor oro. : När det gäller specialundervisningen och den elevvårdande verksamheten har jag den bestämda övertygelsen att resurserna ute i kommunerna över lag är klart otillräckliga. Jag vet inte om det finns en enda kommun som har det väl sörjt på denna punkt, och jag tycker att det är ganska ointressant att i det sammanhanget blanda in frågan om huruvida det är borgerlig eller inte borgerlig majoritet i kommunerna. Det var bara detta jag ville säga. Utbildningsministern kan inte utan sakunderlag ställa mig till ansvar härvidlag, men jag kan ställa utbildningsministern i hans egenskap av ledamot av regeringen till ansvar för vad som inte händer, eftersom regeringen har möjlighet att ta ett initiativ. Jag har någon gång påtalat detta motionsvägen, bl.a. i år, men jag räknar inte med att en sådan motion blir bifallen före 1971. Jag vill inte heller påstå att jag varit tillräckligt tidigt ute i detta ärende. Det är regeringen med alla sina utredningsresurser som bär ansvaret, och det hoppas jag att utbildningsministern inte vill krypa ifrån. Sedan säger utbildningsministern: »Tänk om jag bara hade valt att ta in ett par ledamöter i utredningen! Hade det då inte blivit ett väldigt missnöje?» Det är ju inte från partihåll som denna diskussion ivrigast har förts, utan det är från organisationshåll.

Om utredningen hade funnit att arbetet hade bedrivits bäst om man inte haft med några representanter för organisationerna, hade utbildningsministern då i strid med utredningen tillsatt eventuella experter? Det är väl ändå så att det i ett sådant fall inte hade kommit med några experter. Sedan vill jag fråga: Har utbildningsministern i dag gjort någon inventering av alla de förslag som har framförts i form av motioner från olika håll under detta år och tidigare år? Det finns en hel »bibba» med motioner bara under detta år; jag har tagit fram dem. Och de kommer från olika partier — det är säkerligen också en del socialdemokratiska motioner. De innehåller uppslag kring denna problematik.

Herr talman! Fru Nettelbrandt frågade vilka åtgärder utbildningsministern skulle vidta, om utredningen inte ville ha några experter. Jag har faktiskt haft så pass stort förtroende för de utredningsmän, som är tillsatta, att det aldrig fallit mig in att denna situation skulle kunna uppstå; det gäller både de socialdemokratiska och de borgerliga ledamöterna. Det förvånar mig att fru Nettelbrandt ens hypotetiskt velat framföra denna tanke. Jag kan vidare inte underlåta att anföra några ord ur det pressmeddelande från utbildningsdepartementet, som utfärdades den 29 juni i samband med direktiven för utredningen. Där framhölls bl.a. följande: »I en kommentar understryker utbildningsministern att arbetet — i den form utredningen finner lämpligt — skall ske i nära kontakt med berörda personaloch elevorganisationer.» Fru Nettelbrandt! Mina två frågor står kvar.

Herr talman! Herr Björck i Nässjö har frågat mig om de politiska ungdomsförbundens medverkan vid värnpliktsriksdagarna, om = värnpliktsriksdagarnas kompetensområde samt vad jag har för målsättning med denna verksamhet. Till kommande värnpliktsriksdagar har vissa ändringar i bestämmelserna genomförts som berör de av herr Björck ställda frågorna. Överbefälhavaren har bl a. föreslagit att de politiska ungdomsförbundens möjlighet att lämna information inför värnpliktsriksdagen ersätts med att förbandsledningen på tjänstetid informerar om uppläggningen och tillvägagångssättet vid riksdagen och vad som skall ske i samband därmed. Vidare har förslagits att de värnpliktiga kandidaterna till värnpliktsriksdagen ges tillfälle att presentera sig och låta sig utfrågas av sina kamrater. Jag anser att förslaget är värdefullt, men jag har inte velat ersätta ungdomsförbundens möjlighet. till information med detta eftersom det ju ändå till stor del är de politiska ungdomsförbunden som driver de värnpliktigas frågor. Jag har därför låtit komplettera de tidigare bestämmelserna för värn I anslutning till och under värnpliktsriksdagen i Norrköping förekom en del diskussioner om att kompetensområdet för värnpliktsriksdagen var för begränsat. Värnpliktsriksdagen beslöt därför föreslå att kompetensområdet skulle omfatta »värnpliktsförhållanden och försvaret inom ramen för den av Sveriges riksdag fastställda målsättningen för försvaret». Med den ändring av bestämmelserna som nu beslutats har värnpliktsriksdagens kompetensområde. vidgats till att omfatta »frågor rörande försvaret». Därmed har de värnpliktiga fått större möjligheter till en fri debatt. Målsättningen med värnpliktsriksdagen har varit och är fortfarande att bereda de värnpliktiga under. grundutbildning vid samtliga förband möjligheter att samlas för. att diskutera och till försvarets olika myndigheter framföra förslag och frågor som berör: dem.

: Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Cod MÅLAS nat Tyvärr. saknar jag i svaret en .del klarlägganden, som jag gärna skulle vilja ha, eftersom värnpliktsriksdagarna har. och även i framtiden säkerligen kommer att följas med mycket stort intresse. Det finns därför all. anledning att så här i början av värnpliktsriksdagarnas historia klara upp en del frågor. Huvudfrågan gäller de politiska ungdomsförbundens roll. och: medverkan i värnpliktsriksdagarna. Moderata ung domsförbundet skrev i våras ett öppet brev till försvarsministern och frågade vilka erfarenheter försvarsministern gjort och vilka slutsatser han dragit av den första värnpliktsriksdagen i statlig regi. Vi frågade också vad han ansåg om värnpliktsriksdagarnas kompetensområde i framtiden. Försvarsministern gav då inte något svar på de frågor vi ställt, utan hänvisade till att han noga skulle följa utvecklingen och se vilka resultat som den elvamannakommitté kom fram till som tillsattes av värnpliktsriksdagen och som består av representanter för landets värnpliktiga. Försvarsstabens = personalvårdsbyrå har berett frågorna fram till den kommande värnpliktsriksdagen och kommit till vissa slutsatser.

Försvarsstaben och dess personalvårdsbyrå har alltså instämt häri. Det kan i detta sammanhang nämnas att så sent som den 25 september stod representanter för alla de politiska ungdomsförbunden vid ett sammanträde eniga bakom försvarsstabens förslag att låta informationsträffar med kandidaterna 'till värnpliktsriksdagen ersätta de politiska ungdomsförbundens träffar. Det är naturligtvis av största vikt att de politiska ungdomsförbunden får möjlighet att komma ut på förbanden och informera om sin politik och sitt program. Men en sådan information behöver inte sammankopplas med värnpliktsriksdagarna, ty det finns redan i dag under "rubriken Medborgarkunskap stora möjligheter för förbanden att in "bjuda till sådan politisk information. "De politiska ungdomsförbundens del tagande innebär att vi får en politisering av valen till värnpliktsriksdagarna, och det ville alltså inte den tidigare värnpliktsriksdagen vara med om. Det innebär också att de som kandiderar till värnpliktsriksdagen och som har ett politiskt ungdomsförbund bakom ryggen har större möjlighet att driva sin kampanj än de kandidater som ställer upp av egen kraft och företräder en facklig linje i dessa frågor. Trots detta har alltså försvarsdepartementet utan att ange några skäl — och försvarsministern gjorde det inte heller i svaret på min interpellation — gått på en helt annan linje än värnpliktsriksdagen, elvamannakommittén och försvarsstabens personalvårdsbyrå. Låt mig i detta sammanhang anföra ytterligare några synpunkter. Erfarenheterna från träffarna med de politiska ungdomsförbunden ute på förbanden i våras vid valen till värnpliktsriksdagen gör att man närmast måste beteckna verksamheten som fiaskobetonad. Det var ett par tre åhörare vid flera av träffarna — alltså en klar markering från de värnpliktiga att de inte ansåg att de politiska ungdomsförbunden hörde hemma i detta sammanhang. Det är självklart att de politiska ungdomsförbunden skall engagera sig i frågor som rör de värnpliktigas förhållanden. Men de har alla möjligheter att göra detta genom att utge särskilda värnpliktsprogram, genom att påverka representanter i riksdagen att ta upp sådana frågor motionsvägen osv. Herr talman! Årets värnpliktsriksdag kommer ytterligare att politiseras mot bakgrund av den utvidgning av kompetensområdet som försvarsministern — också mot de instanser som jag har räknat upp — beslutat genomföra.

Det är intressant att notera, herr talman, att den starkaste kritiken mot detta beslut kommer från VCO, Värnpliktsvägrarnas centralorganisation, som inte vill ha en facklig värnpliktsriksdag utan vill göra om den till en allmän diskussionsklubb. Jag finner det angeläget att de värnpliktiga verkligen får möjligheter att påverka sina egna arbetsförhållanden, och det kan de få genom en värnpliktsriksdag som har en klart facklig inriktning. De har däremot stora svårigheter att få det, om man som försvarsministern har gjort fastställer en kompetensbegränsning för värnpliktsriksdagen som helt enkelt lyder: »frågor rörande försvaret». Det innebär att i stort sett vad som helst kan tas upp. Herr talman! Jag skulle alltså vilja efterlysa försvarsministerns motivering dels för ändringen när det gäller de politiska ungdomsförbundens medverkan vid värnpliktsriksdagarna och valen till dessa, dels för ändringen av kompetensbegränsningen. Om man nu anordnar en värnpliktsriksdag och statsmakterna ställer sig bakom den, anser jag det vara rimligt och lämpligt att man i görligaste mån följer upp och respekterar de beslut. om värnpliktsriksdagens arbetsformer som den själv har fattat. Så har tyvärr inte skett i ifrågavarande fall.
Herr "talman! Skälet till att jag inte velat följa överbefälhavaren, när han föreslog att de politiska ungdomsförbunden inte skulle delta i informationsverksamheten, är helt enkelt att de politiska' ungdomsförbunden hittills har haft denna rätt. ÖB:s förslag om att begränsa den: tycker jag inte står i god samklang' med våra försök att ge de politiska — ungdomsförbunden «ökade möjligheter att verka i det svenska samhället. Om förbunden sedan vill utnyttja detta tillfälle är deras sak, och därvidlag litar jag på deras eget omdöme. Medverkan för ett år sedan var svag, på den punkten delar jag herr Björcks i Nässjö uppfattning. Det var dåliga möten, men de politiska ungdomsförbunden får själva försöka fundera ut på vad sätt de skall kunna utnyttja chansen att i samband med val av ombud till värnpliktsriksdagen föra fram sitt budskap, om de önskar det. Jag har i övrigt kunna följa överbefälhavarens förslag, som jag visste var byggt på resonemang med ungdomsförbunden om att man denna gång skulle låta nya bestämmelser träda i kraft, som innebär ökad information på förbanden och att kandidaterna på ett annat sätt får träda fram. Det ville värnpliktsriksdagen, och i det avseendet har vi också följt den. När det gäller frågan om vilken kompetens en sådan här konferens av värnbanden, och att kandidaterna på ett ankan det råda delade meningar, det har jag klart för mig. Från början hade vi begränsat kompetensen till att uteslutande avse det som man här kallar fackliga frågor, de värnpliktigas sociala och ekonomiska villkor osv. Detta vände sig inte bara värnpliktsriksdagen enhälligt emot utan också de flesta politiska ungdomsförbunden. Värnpliktsriksdagen hade en av sina största debatter just kring detta.

Nu är det nästan omöjligt att skriva bestämmelser med sådana begränsningar. Därtill krävs censurbestämmelser, och när vi började formulera dem fann vi att det var praktiskt taget omöjligt att göra det. Antingen skall man bibehålla det nuvarande kompetensområdet och begränsa förhandlingarna till fackliga frågor eller också får man låta diskussionerna gälla försvarsfrågan i stort, vilket ungefär hälften av deltagarna vid värnpliktsriksdagen i Norrköping ansåg. Att av rädsla för eventuella obetänksamma beslut — sådana kan naturligtvis fattas — göra hårfina definitioner om vad man får eller inte får diskutera tror jag skulle vara ganska olyckligt. Hela idén med värnpliktsriksdagen är en fråga om förtroende för de ungdomar det här gäller.

Jag är inte rädd för att det skall missbrukas. Vad vi behöver bland ungdomarna, de värnpliktiga och andra, är en öppen diskussion om försvarsfrågan. Det är välkommet. Vill de politiska ungdomsförbunden medverka i den diskussionen är det också mycket välkommet; vill de det inte är det deras sak.

Herr talman! Eftersom jag hade nöjet att vara med på den föregående värnpliktsriksdagen i Norrköping vill jag gärna göra några kommentarer. pet på värnpliktsriksdagen som Anders Björck gjorde ger en skev bild av verkligheten. För det första rådde, som försvarsministern också antydde, oerhört delade meningar när kompetensområdet i första omgången diskuterades — majoritetsbeslutet fattades med minsta möjliga marginal, 84—383, vilket också framgår av protokollet. För det andra — och det är väsentligt i detta sammanhang — beslöt värnpliktsriksdagen i slutskedet av förhandlingarna att anta ett uttalande i vilket följande att-sats ingick: »att begränsningen av ”värnpliktsriksdagens” kompetens till att omfatta ”den värnpliktiges villkor och förhållanden” utgår ur Kungl. Maj:ts föreskrifter>. Det innebär alltså att man ställde sig positiv till en vidgning av kompetensområdet. Detta innebär såvitt jag kan finna — och det framgår av uppgifter som jag inhämtat från försvarsstabens personalvårdsbyrå att man där gör motsvarande tolkning — att värnpliktsriksdagen fattat i vissa stycken motstridande beslut. Det är under alla omständigheter ingen entydig ställning som den intagit i detta avseende. Dessutom är Moderata ungdomsförbundet, som väl är det förbund vilket herr Björck närmast representerar, tämligen ensamt bland de politiska ungdomsförbunden om uppfattningen att den hittillsvarande begränsningen i värnpliktsriksdagens kompetens bör bibehållas. Verkligheten är alltså en annan än vad herr Björck i sitt anförande gav intryck av. Jag tror att denna modererade bild är på sin plats i detta sammanhang — och moderation kan väl knappast moderaten Anders Björck ha något emot. Jag vill också ta upp en annan fråga i detta sammanhang. Anders Björck tycks till självutplåning ta avstånd från kravet att de politiska ungdomsförbunden skall få presentera sina uppfattningar i försvarsfrågor på förbanden. De tidigare begränsningarna har sanno likt återverkat ganska starkt på aktiviteten vid informationsträffarna, som hade ett relativt lågt deltagande. Även om det kom över 2 600 värnpliktiga till informationsträffarna, hade ett större deltagande varit önskvärt. De relativt snäva frågeställningarna gjorde emellertid att viktiga principdebatter uteblev, varigenom diskussionen hämmades. Det är mot denna bakgrund man också får se den skrivelse, i vilken öB lade fram sina förslag. Det är emellertid inte i och för sig något motsatsförhållande mellan ÖB:s skrivelse och det beslut som därefter fattades. I skrivelsen framhölls nämligen bl.a. följande: »Efter Semensamma Överläggningar med representanter för de politiska ungdomsförbunden föreslås att förbandet ges huvudansvaret för information kring 1971 års värnpliktskonferens. De politiska ungdomsförbundens medverkan kan härvid bestå.» Därefter uppräknas olika sätt, på vilka de politiska ungdomsförbunden kan få möjlighet att delta i informationsverksamheten. ÖB:s förslag innebär alltså inte på något sätt att de skulle avsågas från denna möjlighet. Den nämnda skrivelsen utarbetades mot den gamla bakgrunden, dvs. under den förutsättningen att begränsningar i värnpliktsriksdagens kompetens skulle föreligga. Vi har nu en ny situation med ett vidgat kompetensområde. Nuvarande bestämmelser medger alltså ett större aktionsutrymme, och därvid kommer hela frågan i ett annat läge. Det är mot denna bakgrund också naturligt att åt de politiska ungdomsförbunden ges större möjligheter att medverka i denna informationsverksamhet. Något som givetvis också är väsentligt är att ingen tvingas att deltaga i informationsverksamheten, och det gäller både de värnpliktiga och ungdomsförbunden. Eftersom MUF tycks vara ointresserat av att deltaga vid de aktuella informationsträffarna, kan MUF ju bara avstå härifrån. De MUF-med lemmar som gör sin värnplikt kan t.o.m. avstå från att över huvud taget deltaga vid de träffar, där andra ungdomsförbund lämnar informationer. Jag är övertygad om att de flesta av de politiska ungdomsförbunden — åtminstonr SSU — hälsar försvarsministerns anförande i dag i denna kammare med den största tillfredsställelse liksom också de nya bestämmelserna på detta område.
Herr talman! Jag har visserligen inte särskilt länge varit ledamot av denna kammare, men jag vill ändå peka på det förhållandet att i stort sett varje gång jag yttrat mig — oavsett vilken fråga det gällt — jag haft den stora förmånen att kunna uppkalla herr Åke Gustavsson till någon form av genmäle. Jag är mycket smickrad över detta. Det tyder antingen på att mina inlägg har en särskild tyngd eller på att jag, på samma sätt som en fotbollsspelare blir punktmarkerad, är utsatt för en särskild uppmärksamhet, innebärande att jag alltid får ett genmäle vilken fråga jag än yttrar mig i. . Men nu till saken och till försvarsministerns svar på min interpellation. Frågan om värnpliktsriksdagarna har en mycket intressant bakgrund, eftersom försvarsministern ju har ändrat åsikt ganska ordentligt i den frågan. Sedan försvarsministern: under ett par års tid sagt nej till statliga värnpliktsriksdagar, anordnade Socialdemokratiska ungdomsförbundet på egen hand sådana riksdagar under former som ansågs vara mycket uppseendeväckande — och då ändrade försvarsministern plötsligt uppfattning. Då var det genast befogat med statliga värnpliktsriksdagar, efter det att försvarsministern sålunda under ett par års tid haft diametralt motsatt uppfattning. Här gäller det alltså om man skall politisera värnpliktsriksdagarna eller inte. Det är alltid tacksamt att i sådana här sammanhang tala om censur och liknande, men det tycker jag är att flyga iväg litet väl högt i detta fall. Begränsningar är inte detsamma som censur. Frågan är i stället om värnpliktsriksdagarna skall ha facklig karaktär eller inte. Jag håller med försvarsministern om att det kan vara synnerligen intressant att på en värnpliktsriksdag diskutera sådana frågor som det svenska försvarets utformning och om vi i största allmänhet skall ha ett försvar eller inte. Jag är bara inte helt säker på att värnpliktsriksdagen är rätt forum för en sådan debatt. Det är ingenting som säger att den grupp människor som just då råkar fullgöra sin värnplikt är bäst lämpad att föra den diskussionen. Den debatten skall väl föras av alla medborgargrupper här i landet. Varför inte i så fall inbegripa de över 100 000 repetitionssoldater som ligger inne varje år och som inte får vara med på de Statliga värnpliktsriksdagarna? Sedan är försvarsministern och jag ense om att informationsträffarna med de politiska ungdomsförbunden förra året inte var särskilt lyckade. Jag vill bara säga att det i så fall inte i någon större utsträckning berodde på de politiska ungdomsförbunden utan på de bestämmelser som försvarsdepartementet utfärdade. Jag hade i januari i år tillfälle att väcka en motion i den frågan, där jag presenterade en rad konkreta förslag om hur man borde organisera de politiska ungdomsförbundens medverkan, i den mån de över huvud taget skall vara med. Mina förslag där har tyvärr inte följts av försvarsministern. Slutligen säger försvarsministern att vi skall ha en öppen diskussion i försvarsfrågan. Det tror jag att vi alla är ense om. Det är någonting som vi skall tänka på i detta sammanhang, och det tycker jag också att försvarsministern skulle ha tänkt på när han skrev direktiven till den nya försvarsutredningen. Enligt vad vi har kunnat läsa i pressen har det ju riktats viss kritik mot att det inte blir så helt med insynen och möjligheterna för försvarsutredningen att skapa en stor och bred diskussion kring sådana frågor. Men problemet kvarstår, om det inte hade varit bättre att ge värnpliktsriksdagarna en facklig karaktär, alltså att de som fullgör sin värnplikt diskuterar de arbetsoch andra förhållanden som de möter i sin dagliga tjänst. Då tror jag att värnpliktsriksdagarna skulle ha fått en större tyngd, vilket jag i så fall vore den första att hälsa med tillfredsställelse.
Herr talman! Bara en sak. Det är riktigt att jag länge motsatte mig förslaget om en statlig värnpliktsriksdag och att SSU under fiera år anordnade sådana riksdagar. Alla partier här i riksdagen väckte motioner, i vilka krävdes att staten skulle överta de arrangemang som SSU hade startat. Efter påtryckningar från framför allt riksdagen och SSU, som ville bli av med dessa arrangemang, gick jag med på att ordna den första värnpliktsriksdagen. Men jag var hela tiden på det klara med att det inte fanns någon som helst möjlighet att begränsa en årlig värnpliktsriksdags kompetensområde till uteslutande fackliga frågor.

Men värnpliktsriksdagen var enig om utvidgningen som sådan. Jag har på den punkten fått rätt, och då tycker jag det är lika bra att acceptera faktum, att dessa ungdomar inte låter sig utan vidare föras in i en fålla där man säger: Ni har att diskutera inom denna ram. Jag tycker att ungdomarna i och för sig gör alldeles rätt när de kräver att som fullvuxna få diskutera alla de problem som sammanhänger med den tjänstgöring de är ålagda att fullgöra. Vi får acceptera det, se positivt på det och i fortsättningen räkna med att det blir väldiga försvarsdebatter på värnpliktsriksdagarna. Och när man har vidgat kompetensområdet att gälla också försvarsfrågan vore det ju orimligt om jag skulle besluta att förbjuda de politiska ungdomsförbunden att delta i informationsverksamheten — en informationsverksamhet som de tidigare har fått bedriva.
Herr talman! Jag vill helt kort replikera Anders Björck. Anders Björck undrar varför jag så ofta agerar i kammaren samtidigt som han — han frågade sig om det beror på att hans inlägg har särskild tyngd. Det är naturligtvis på det sättet att Anders Björck säger så många underligheter som måste rättas till; det är helt enkelt därför jag väljer att agera i detta sammanhang. Det var några saker i Anders Björcks inlägg nyss som förtjänar att diskuteras, Han frågar varför vi skall politisera värnpliktsriksdagen och han säger att grundfrågan är om man skall diskutera fackliga frågor eller inte. Men grundfrågan är i själva verket denna: Skall vi tillåta värnpliktsriksdagen att själv avgöra vilka frågor den vill diskutera och alltså låta den diskutera de frågor som den själv anser vara väsentliga? Det tycker jag är ett mycket mera sympatiskt system än att statsmakterna drar upp snäva ramar för debatten. Erfarenheterna har ju också visat att det är vettigare att vara ganska generös i detta avseende.

Herr talman! Herr Skoglund har frå-. gat hur jag ställer mig till socialstyrelsens plan beträffande centra för njurtransplantationer och om jag är beredd: att medverka till att sådan verksamhet får utövas även vid Umeå lasarett. I ett cirkulär i oktober 1967 angående njursjukvårdens organisation i lan-: det rekommenderade dåvarande medi-. cinalstyrelsen en utbyggnad etappvis av: njurtransplantationskirurgin, till en början på två å tre platser i landet. Sedan: dess har transplantationskirurgin gjort stora framsteg. Resultaten av njurtransplantationer har förbättrats genom en alltmer utvecklad. teknik och en förfinad vävnadstypning som minskat ris ken för avstötning av den transplanterade njuren. En förutsättning för de goda resultaten har varit tillgång på Kögspecialiserade resurser, inte minst inom det immunologiska området. Socialstyrelsen anser det därför nödvändigt att dessa resurser koncentreras till ett begränsat antal sjukhus. "Behovet av njurtransplantationer beräknas till ungefär 50 på varje miljon invånare, motsvarande sammanlagt ca 400 transplantationer per år för hela landet. Socialstyrelsen har räknat med att i nuvarande läge ca 100 transplantationer per år bör utföras vid varje sjukhus med ' högspecialiserade resurser för njurtransplantationer. Mot bakgrunden därav har socialstyrelsen i en nyligen framlagd utredning om njursjukvården rekommenderat sjukvårdshuvudmännen att transplantationsverksamheten i första hand koncentreras till fyra platser, nämligen Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund, varvid Uppsala skulle tillgodose transplantationsbehovet för Uppsalaoch Umeåregionerna. Jag vill framhålla att det i första hand ankommer på landstingen i Umeåregionen :att ta” ställning till huruvida njurtransplantationsverksamhet bör bedrivas även vid Umeå lasarett. I den mån en 'sådan verksamhet kräver ytterligare läkarresurser har detta till följd att 'sjukvårdshuvudmannen hos socialstyrelsen måste inhämta medgivande att inrätta de nya läkartjänster som kan erfordras för verksamheten. Enligt gällande bestämmelser är det socialstyrelsen som har ått inom ramen för tillgängliga läkarresurser pröva en sådan framställning. Jag utgår från att socialstyrelsen därvid kommer att noga Ööverväga alla faktorer som är av betydelse för frågan om en förläggning av njurtransplantationsverksamhet till Umeå.
Herr talman! Jag tackar socialminis tern för svaret, men jag kan inte utsträcka min tacksamhet till dess innehåll. Jag ber att litet närmare få ange skälen till detta och i övrigt kommentera det som inte finns i svaret. Det är möjligt att det är sista gången jag tar till orda i den svenska riksdagen, och detta är én för landsdelen utomordentligt betydelsefull fråga. Socialstyrelsen företog på sin tid en inventering av nuläget inom njursjukvården i Sverige och ett beräknat behov av olika slags behandling för att alla njursjuka skulle bli omhändertagna på ett tillfredsställande sätt. Socialstyrelséns initiativ att företa denna inventering och kartläggning av behovet måste hälsas med den största tillfredsställelse. Det gäller ett stort antal patienter med svåra sjukdomar, från vilka man i många fall med modern behandling kan återföra individen till en relativt god hälsa. Fördenskull är det angeläget att verksamheten byggs upp rationellt och att vi får ut högsta möjliga effektivitet av den. Man har emellertid anledning att ställa sig skeptisk till den väg att nå målet som socialstyrelsen föreslår. Speciellt Norrland kommer nämligen i ett synnerligen ogynnsamt läge, om organisationen genomförs på det sätt som styrelsen har förordat. När det gäller behandling med konstgjord njure måste man skilja mellan fall av akuta men i regel kortvariga njursjukdomar och sådana fall där njurarna permanent har förlorat sin funktion och patienterna därför måste dialysbehandlas regelbundet under sin återstående livstid. Socialstyrelsen hävdar att en sådan långvarig dialysbehandling bör koncentreras till regionsjukhusen. Tendensen under de senaste åren har i stället varit att söka sprida ut den regelbundna dialysverksamheten till centrallasaretten ute i landet. Denna organisation har också redan börjat fungera i liten skala. Det vore olyckligt om planeringen inte skulle få fullföljas. Socialstyrelsen säger att med de goda resultat som transplantationskirurgin nu nått fram till bör man hos de flesta patienterna låta dialysbehandlingen följas av njurtransplantation. En framgångsrik sådan medför mycket bättre hälsa och gör patienten långt mindre bunden vid sjukhuset. Anledningen till ati man anser att transplantationscentra bör dimensioneras för ca 100 operationer per år är antagandet att vid en lägre frekvens skulle behandlingskvaliteten sjunka och kostnaden bli orimlig. Det är socialstyrelsens bakomliggande motivering till det förslag som den lagt fram och för vilket socialministern spänner sig som draghäst. Att organisera en sjukvård med bristfällig kvalitet kan självfallet inte från någon synpunkt accepteras. Men stämmer det med verkligheten att 100 transplantationer per år är nödvändiga för att ett fuligott resultat skall uppnås? Den praktiska erfarenheten talar för att så ingalunda är fallet. Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg finns en specialklinik för transplantationer med en speciell professur och även i Övrigt starkt koncentrerade resurser. Verksamheten där har successivt ökat till sådan omfattning att man möjligen kommer upp i närheten av 100 njurtransplantationer under 1970. På de övriga ställen i landet där man gör njurtransplantationer har verksamheten hittills bedrivits i förhållandevis blygsam skala — mindre än 20 transplantationer per år — men trots detta uppvisat mycket goda resultat. I själva verket finns det för närvarande inte något centrum i världen — möjligen med undantag för Göteborg — som kommer upp till 100 njurtransplantationer per år. Vid de två amerikanska centra som betraktas som pionjärer på detta område utfördes under tiden 1962— 1969 140 respektive 250 njurtransplantationer sammanlagt. Vid Englands mest betydande centrum utfördes :75 transplantationer under en treårsperiod. 20 —40 njurtransplantationer per år betraktas som en tämligen hög frekvens. Den genomsnittliga frekvensen ligger på omkring 10 transplantationer per år. Resultatet av denna verksamhet sammanställs i internationella transplantationsregistret i Boston. Uppgifterna i detta register visar att resultaten på de centra som utför 10—20 transplantationer per år är fullt ut lika goda som de man får vid enstaka mycket stora avdelningar såsom den i Göteborg. Under förra veckan hölls på Hammersmith Hospital i London, som fungerar som universitetssjukhus, ett symposium där huvudtemat var njurtransplantationer. Ledaren för denna verksamhet vid sjukhuset, dr Schackman, utför själv 25 njurtransplantationer per år. Resultatet av symposiet sammanfattades så att ett optimum för antalet utförda njurtransplantationer vid ett sjukhus borde ligga vid 40—50 per år. : Jag har velat anföra dessa siffror därför att socialstyrelsen slår fast att det är 400 sådana transplantationer som skall utföras per år i vårt land. Denna beräkning har gjorts med hänsyn till invånarantalet och på grundval av den procentsats, som socialministern .anförde och som jag inte heller:ifrågasätter. Man har emellertid behagat. dela upp dessa transplantationer på fyra olika institutioner, som får utföra 100 :sådana vardera, för att slippa blanda. in Umeå i detta sammanhang.

; I Sverige är den sammanlagda: fäflör citeten för njurtransplantationer ännu starkt otillräcklig — det utfördes under fjolåret 97 sådana — och det kommer rimligtvis att dröja flera år innan. vi kan tillgodose behoven på detta område. Säkerligen skulle vi snabbare kunna göra detta, om transplantationsverksamhet startades vid åtminstone ytterligare ett centrum. Man hänvisar också till läkarbristen. Ja, den är sannerligen kännbar, inte minst i Norrland. Men vad är det då för läkare som behövs vid sjukhuset i Umeå? Vi har i Umeå en professor i urologi, vilket inte finns i Uppsala. Vad vi behöver i detta sammanhang är en immunolog och en biträdande överläkare eller en motsvarande befattningshavare på urologiområdet. Påståendet att verksamheten skulle bli billigare vid ett >»supercentrum>, där 100 iransplantationer per år skulle utföras, lär inte ha kunnat bevisas. De kostnadskalkyler som har uppgjorts i Umeå har visat, att det inte torde bli dyrare att där ta upp transplantationskirurgi i måttlig skala än att remittera patienterna till annat sjukhus. Troligen blir det t.o.m. något billigare. Geografiska skäl talar för att ett yt terligare transplantationscentrum - bör förläggas till Norrland. Den hittillsvarande erfarenheten har nämligen visat att den nuvarande koncentrationen av njurtransplantationsverksamheten = till de norrländska patienternas behov av Sydoch Mellansverige har medfört att sådana transplantationer blivit eftersatt. De stora avstånden har också medfört höga kostnader för resor för de sjuka och deras anhöriga. Också dessa förhållanden skall läggas in i totalkalkylen. : Efter. en njurtransplantation måste patienterna vidare stå under regelbunden läkarkontroll och kan i händelse av komplikationer få undergå ytterligare :operationer. Sådan kirurgisk verksamhet bedrivs redan nu vid regionsjukhuset i Umeå. Med en ganska ringa ökning av resurserna har vi möjlighet att utvidga aktiviteten, så att vi också kan utföra transplantationer. Med .en sådan ökad spridning av. transplantationsverksamheten som jag här har skisserat skulle man snabbare nå det mål som socialstyrelsen har satt upp utan att fördenskull kvaliteten försämras eller kostnaderna ökar. För de njursjuka i Norrland skulle det innebära en starkt förbättrad situation. De penningbeviljande instanserna i Norrland — BD-, AC och Y-län — är som vanligt beredda att ställa de ekonomiska resurser till förfogande som kan bli erforderliga bl.a. med hänsyn till de ytterligare läkartjänsterna. Socialstyrelsen har varit på besök i Umeå i våras, och så sent som i förra veckan var en representant för socialstyrelsen — som är i hög grad involverad i denna verksamhet — där uppe. Även brevväxling förekommer, men den är sluten. Regionsjukvårdsnämnden för nämnda län står helt bakom dessa krav och kommer tillsammans med representanter för universitetet att uppvakta statsrådet och socialstyrelsen i mitten på december. Alla dessa tre län känner nämligen kraven så trängande. Mot slutet av sitt svar blev statsrådet metodisk i sin framställning. Han berättade för kammarens ledamöter och för mig hur ett landsting skall gå till väga när man begär nya läkartjänster, en i mitt fall alldeles onödig upplysning. För den som varit med i landstingsarbetet i 32 år är detta kända saker sedan lång tid. Men jag känner också till — och det gör jag av erfarenhet — att ett statsråd kan göra en hel del över myndigheternas huvuden, om han bara vill.

Herr talman! Jag vill starkt understryka att socialstyrelsens rekommendation i fråga om njursjukvårdens uppbyggnad grundas på ett arbete som utförts av en expertgrupp, och det arbetet har i sin tur skett mot bakgrunden av en nordisk utredning på detta område. Socialstyrelsen har kommit fram till att de högspecialiserade resurser som behövs för en kvalitativt högtstående transplantationsverksamhet bör koncentreras till ett begränsat antal sjukhus. Och detta är, herr Skoglund, i princip en sak som jag föreställer mig att vi kan vara överens om. Frågan är hur många sjukhus som bör bedriva sådan verksamhet. Herr Skoglund har här anfört sina skäl för att verksamheten bör bedrivas även i Umeå, och jag är väl medveten om de speciella problem och de svårigheter som många gånger råder för Norrlands del. Jag vill betona att socialstyrelsens utredning endast är en rekommendation till sjukvårdshuvudmännen och på intet sätt en bindande plan. Jag har ingen anledning att här gå in på en rekommendation som inte blir föremål för någon fastställelse av socialstyrelsen och än mindre av Kungl. Maj:t. Det är alltså sjukvårdshuvudmännen själva som i första hand avgör om de vill starta t.ex. verksamhet med njurtransplantation. Vad det gäller är att landstinget i vanlig ordning måste inhämta socialstyrelsens medgivande att inrätta de läkartjänster som kan behövas för verksamheten. Herr Skoglund säger att detta behöver jag inte undervisa honom om i mitt interpellationssvar. Men, herr Skoglund, det är detta det gäller. Jag är övertygad om — låt mig få stryka under det, herr talman — att socialstyrelsen vid sin prövning av en sådan framställning noga kommer att överväga alla de skäl som kan tala för en förläggning av njurtransplantationsverksamheten till Umeå.

Herr talman! Man kan givetvis utirycka sig så som statsrådet gör, om man liksom vill komma ifrån själva huvudämnet. Vi har varit i kontakt med socialstyrelsen om läkartjänsterna, och jag upprepar att vi är helt medvetna om att det är över socialstyrelsen vi måste gå för att begära tjänsten i immunologi och tjänsten som biträdande läkare i urologi. Men med den deklaration och med det program som socialstyrelsen har gått ut med och som statsrådet tar i sin mun i interpellationssvaret lär det väl gagna föga om vi gör en ny framställning. Man har fixerat sig vid att det skall vara 100 transplantationer på varje ställe, och då blir det bara plats för verksamheten på fyra orter: Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm. Längre kan inte matematiken leda mig och säkerligen ingen annan heller. Om socialstyrelsen hade önskat göra en fördelning även på Norrland och Umeå, så hade det ju gått att ta en kontakt med anledning av alla de kontakter vi tagit och alla de uppvaktningar vi gjort. Detta har emellertid inte skett, utan oss ovetande går man ut med beskedet: Så här skall det se ut! Tåget har alltså gått. Ett avsnitt i min interpellation gick socialministern förbi, och det kanske berodde på att det inte ingick i själva frågan: Hur ser underlaget ut för reglonsjukvården i fortsättningen? Vi har en utflyttning från vår region, och för två år sedan skrev vi till socialstyrelsen och bad att Medelpad också skulle få komma in under vårt sjukvårdsområde. Vi har ännu inte fått något svar. Så dålig postgång har vi ändå inte att inte breven når oss på två år. Jag har alldeles dagsfärska siffror på hur befolkningsfördelningen ser ut i dessa tre regioner. När det gäller Uppsalaregionen måste jag göra en liten reservation för Västmanlandsdelen, eftersom det är mycket svårt att veta vilka områden som är med och vilka som inte är med. I övrigt är uppgifterna alltså helt klara. I denna region har befolkningen ökat från 1 210000 den 31 december 1965 till 1224 000 den 31 december i fjol. I Stockholmsregionen har den under samma tid ökat från 1496 000 till 1575 000. Vad har då hänt i Umeåregionen? Jo, där har befolkningsunderlaget minskat från 651 000 till 642 000, och den uttunningen kommer att fortsätta. För att kunna driva undervisningen och sjukvården behöver vi Medelpad, och västernorrlänningarna själva ber att Medelpad skall få överföras till vår region. Socialstyrelsen kan inte vara ovetande om att dess representanter var uppe hos vårt förvaltningsutskott och initierade en ökning av intaget av medicine studerande från 80 till 100. Saken togs också upp med professorerna inom medicinska fakulteten. Nu tar vi in 101 mot tidigare 80. Det ökade intaget kräver ju ett ökat befolkningsunderlag, om vi skall kunna ge sjukvården det innehåll och den kvalitet som vi vill ge och skall ge. Allting ligger så öppet till för ett bifall till vårt förslag på denna punkt. Jag vet inte vad man är rädd för, när man inte på två år vågar ta ställning till denna fråga. Kan det möjligen vara Uppsalaregionens ledning som utövar en så skrämmande inverkan? Jag bara frågar. Socialministern borde kunna ta upp ett resonemang med socialstyrelsen och ge oss besked.

Herr talman! Herr Skoglund tog i sitt senaste inlägg upp frågan om en förändring av regionindelningen av den svenska sjukvården. Det är självfallet en mycket omfattande fråga, och eftersom herr Skoglund inte har ställt den i sin interpellation är jag inte beredd att här gå in i en sakdebatt. Jag vill emellertid nämna för herr Skoglund att jag för några få dagar sedan uppvaktades av representanter för just Västerbottens läns landstings sjukvårdsstyrelse, som anförde de synpunkter som herr Skoglund här har understrukit. Herr talman! Får jag bara göra en kort kommentar till! Varken i mitt interpellationssvar eller i mitt inlägg därefter har jag, herr Skoglund, sökt komma ifrån huvudämnet. Vad det här gäller — jag stryker återigen under det — är i första hand att klara ut frågan om läkartjänsterna. Landstinget har gjort en framställning och såvitt jag vet, herr Skoglund, har socialstyrelsen ännu inte tagit någon slutlig ställning till denna. Herr Skoglund har i dag vältaligt pläderat för angelägenheten av att man i Umeå inrättar även en njurtransplantationsavdelning. Det är den frågan som i sin förlängning — vilket jag flera gånger har framhållit — blir en fråga om läkartjänster. Herr Skoglund har också bekräftat det i sitt inlägg. Jag har, herr Skoglund, inte tagit ställning till socialstyrelsens rekommendation. Det har inte ankommit på mig att göra det. Jag har betonat att det är en rekommendation som inte ens blir fastställd av socialstyrelsen och ännu mindre av Kungl. Maj:t. Jag tycker inte att det finns anledning att så att säga dramatisera spörsmålet.

Jag har betonat att jag är övertygad om att socialstyrelsen därvid kommer att beakta både de sociala och de geografiska faktorer som är av betydelse.
Herr talman! Får jag än en gång upprepa att socialstyrelsen har presenterat sitt program för njurtransplantationsverksamheten här i landet, och i det finns fyra stationer upptagna. Därutöver finns ingenting. Sedan vill jag gärna säga: Gör inte denna fråga till en fråga om Umeå! Det är en Norrlandsfråga; 645 000 människor berörs av den och inte de 65 000 som bor i Umeå stad. Det finns både här och där en viss benägenhet att göra frågor som vi för fram från Umeå till en Umeåfråga eftersom universitetet ligger där. Därmed skapas svårigheter att få gehör i andra delar av Norrland. Det är ofta ett knep som man använder när man vill spela ut Umeå mot andra delar av Norrland. Därmed har jag inte sagt att det var statsrådets mening att göra detta, men jag har velat lägga till rätta hans uttalande och påpeka att det gäller Norrland — i varje fall gäller det tre län i övre Norrland.

Herr talman! Herr Skoglund har frågat om jag är beredd att medverka till att en fältstation för undervisning och forskning inom den öppna vården lokaliseras till Vilhelmina och om jag i så fall anser det vara möjligt att påbörja verksamheten under 1971. Inom såväl hälsooch sjukvården som socialvården har intresset under senare år i allt större utsträckning inriktats på de öppna vårdformerna. Det har därvid också framstått som alltmer angeläget att genom undersökningar och försöksverksamhet finna former för en fortsatt utveckling av de öppna vårdformerna, bl.a. genom inrättande av vårdcentraler. Det är också angeläget att få till stånd en närmare samverkan mellan den öppna sjukvården och socialvården. Detta kan åstadkommas exempelvis genom att vårdcentraler och socialcentraler lokalmässigt förläggs i anslutning till varandra. Socialstyrelsen undersöker för mnärvarande möjligheterna att på olika håll i landet få till stånd försöksverksamhet på detta område. Inom ramen för de begränsade resurser som står till förfogande för att stödja sådan försöksverksamhet kommer Kungl. Maj:t framdeles att pröva de projekt som socialstyrelsen aktualiserar. Enligt vad jag inhämtat återfinns Vilhelmina bland de orter som socialstyrelsen i detta sammanhang har uppmärksamheten på. Det finns anledning att i detta sammanhang erinra om den omfattande verksamhet som har startats i Vilhelmina när det gäller särskilda insatser för vård och service i glesbygder. Vilhelmina kommun har fått betydande statsbidrag till bl.a. en serviceoch vård central, och bidrag har nyligen beviljats för en undersökning i Vilhelmina avseende sociala levnadsförhållanden och socialvårdens funktion i en glesbygdskommun. Detta ingår som ett viktigt led i strävandena att förstärka vårdoch serviceinsatserna för befolkningen i glesbygdsområdena.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
Västerbottens läns landstings vårmöte 1968 beslöt att frågan om förläggning till länets inland — dvs. till glesbygden — av en s.k. fältstation för undervisning och forskning inom den öppna vården skulle utredas. Det fanns tidigare en sådan station i vårt land, nämligen i Dalby i närheten av Lund. Man lät från socialstyrelsen förstå att det skulle vara utomordentligt värdefullt att få en sådan station förlagd också till en typisk glesbygd. Att Vilhelmina har denna karaktär har fastslagits inte minst genom beslut av Kungl. Maj:t i kommunikationsfrågor och även genom socialdepartementets och socialstyrelsens förläggning av vissa aktiviteter till detta område. Frågan utreddes av en kommitté, vars förslag blev färdigt i början av 1970. Förslaget översändes så snart det utarbetats till socialstyrelsen för att vi om möjligt skulle kunna få en reaktion på det före vårlandstinget i slutet av april. Avsikten var nämligen att vi skulle ta upp förhandlingar med staten om en fördelning av kostnaderna. Landstinget var inställt på att bidraga till kostnaderna. Vi brukar i Västerbotten själva satsa på olika projekt och inte, såsom man gör på andra orter, vänta på att andra skall göra allt. Vi ville emellertid förhandla om hur stort vårt bidrag skulle bli. Tyvärr fick vi inte förrän den 26 augusti i år svar på vårt brev, som avsändes den 17 mars. Trots detta beslöt emellertid vårlandstinget att kontakter skulle tas med statsmakterna angående den aktuella fältstationen och att förhandlingar härom skulle inledas. När svaret kom, blev vi en aning förvånade. Det visade sig nämligen att under tiden som vi hade utrett frågan och i väntan på landstingets vårmöte hade inte bara Tierp börjat diskuteras som fältstation utan också en mängd andra orter. Stockholm hade också lyckats komma med i resonemanget — var nu dess glesbygd kan ligga! — och Skara var med, för att nu ta bara ett par exempel. Jag måste säga att vi blev en smula fundersamma över vad nu detta skulle innebära. Utöver uppgiften om alla andra som nu anmält sig i kön fick vi också några bruksanvisningar för hur vi borde gå till väga. Det anmärktes på en sak hos oss, nämligen att vi inte hade någon professor i socialmedicin. Och det är riktigt. Den professor som fanns och som deltog i utredningen flyttade under tiden till Linköping, och sedan dess har tjänsten utannonserats tre gånger. Tjänsten lockar visserligen sökande — vi har haft tre sådana — men eftersom det inte finns någon klinik där tjänstens innehavare kan bli överläkare har de sökande hoppat av i tur och ordning. Vad har då landstinget gjort? I höst beslöts att vi skulle utreda frågan om inrättande av kliniker eller avdelningar i socialmedicin och arbetshygien, ty då blir professorerna överläkare. Då får de lönepåslag i form av överläkarlön, och då blir tjänsterna mer attraktiva. Det är alltså det ytterligare offer som vi från landstingets sida är beredda att göra för att få i gång den här stationen. Den skulle nämligen bli av utomordentlig betydelse även när det gäller att behålla läkare i inlandet. En fältstation i Vilhelmina skulle vara stimu lerande och inspirerande för läkare inom en stor region. De skulle vid sidan av arbetet på läkarstationen få fortsätta sin utbildning och delta i forskning. Vi kommer alltså nu att utannonsera dessa tjänster för att locka sökande och fylla de krav som ställts på oss. Det är klart att man frågar sig var socialmedicinaren finns i Skara, men den frågan kan vi kanske för ögonblicket gå förbi. Genom det här brevet men också på annat sätt har vi alltså fått klart för oss att Vilhelmina inte ligger efter Tierp, vilket vi trodde. När vi fick redogörelsen för det arbete som hade utförts i Uppsala, av bl.a. professor Berfenstam, accepterade vi förslaget att Tierp skulle gå före oss, men nu har Vilhelmina kommit in i den mängd av orter som finns uppräknade. Efter allt det som skett på detta område under det senaste halvåret är vi faktiskt överraskade över att Vilhelmina över huvud taget återfinns bland de orter som socialstyrelsen har, som det heter så blekt och uttunnat, »uppmärksamheten på». Vid mina tidigare kontakter med socialstyrelsen har man uttryckt sig så att man var ivrig i saken och att man avsåg att begära extra medel för att få i gång denna verksamhet åtminstone provisoriskt. Men nu är talet lågmält. Även statsrådet använder det uttunnade uttryckssättet — >uppmärksamheten riktad på».

Herr talman! Herr Skoglunds interpellation till mig innesluter ett mycket intressant projekt men också andra ting av intresse för den svenska sjukvården, dess utveckling och utformning.

De förebyggande insatserna kommer under 1970-talet också att spela en långt viktigare roil. Inom öppenvården strävar vi efter att bygga ut och samordna de vårdresurser som ligger utanför sjukhusen. Detta kan ske genom att man inrättar en eller flera vårdcentraler i varje kommunblock. Kärnan bör består av en läkarstation, gärna i anslutning till ett sjukhem för långtidsvård som också kan rymma ett antal observationsplatser. Vi bör alltså skapa ett system där den öppna sjukvården vid sjukhusen kompletteras med öppen vård, förebyggande vård och hälsokontroll i särskilda centraler utanför sjukhusen. Dessa vårdcentraler bör också kombineras med socialcentra i kommunerna. I eller kring vårdcentralerna kan också samlas byråer för familjerådgivning, tandvårdskliniker, försäkringskassor etc. I anslutning till en sådan omstrukturering bör vi skapa förutsättningar för en utbyggnad av hemsjukvården. Där bör också finnas ett samband med de servicefunktioner som åvilar kommunerna, t.ex. den sociala hemhjälpen. I planeringsarbetet för 1970-talet måste också ingå en ökad samordning och samverkan mellan hälsovården, sjukvården och socialvården. Herr talman! Låt mig understryka att jag med intresse tagit del av den utredning om principförslaget till en fältstation i Vilhelmina som herr Skoglund här redogjort för. Utredningsförslaget är daterat i mars, såsom herr Skoglund framhöll. Utredningen anknyter till de frågor som jag berört i mitt svar och som jag nu något vidareutvecklat. Jag har funnit detta angeläget. Jag vill dock säga att utredningen begränsats till att i huvudsak gälla endast utformningen av den verksamhet som knyter an till sjukvården. Det skulle vara av stort värde om en verksamhet av det slag som landstinget planerat i Vilhelmina så långt möjligt kunde samordnas med verksamheten på den sociala sidan. Detta bör vara särskilt naturligt i Vilhelmina med hänsyn till de särskilda insatser som görs där inom socialvården med hjälp av bland annat de statliga glesbygdsmedlen. Det kan också finnas anledning att komplettera den gjorda utredningen med undersökningar bl.a. om samordningen med den primärkommunala verksamheten i Vilhelmina. Herr Skoglund har ju nämnt att de statliga insatserna på det sociala området i Vilhelmina är ett argument för att inrätta en medicinsk fältstation där. Men, herr talman, i utredningen har frågan om samordningen mellan den medicinska och den sociala sidan inte närmare preciserats. Det är önskvärt, att utredningen kompletteras bl.a. på denna nog så viktiga punkt. När det gäller frågan om statens insatser i den försöksverksamhet som skall bedrivas vid denna fältstation kan jag här inte säga mera än att vi är beredda att i vanlig ordning pröva den frågan när ett tillräckligt utredningsunderlag föreligger. Jag vill tillägga att socialstyrelsen, såvitt jag har mig bekant, är intresserad av att få till stånd en institution av detta aktuella slag i Västerbotten. Det ter sig naturligt att kontakter nu tas mellan socialstyrelsen, landstinget och kommunen för att i första hand klara ut hur integrationen mellan sjukvården och socialvården kan ske vid denna institution. Om det behövs, herr Skoglund, skall jag gärna vara med och både förmedla kontakterna och se till att de kommer till stånd. Socialstyrelsen är redan nu i hög grad engagerad — jag vill betona detta — i Vilhelmina genom den omfattande försöksverksamhet med särskilda insatser för vård och service som har satts i gång. Resultatet av den senast beslutade undersökning som skall göras där med hjälp av sociologiska avdelningen vid Umeå universitet och socialhögskolan i Umeå kommer sannolikt att bli av stort värde för utformningen av de fortsatta insatserna i Vilhelmina och på andra orter i Norrland.
Herr talman! Får jag litet närmare utveckla de synpunkter som statsrådet nu senast anförde.

Det var bra att statsrådet tog upp frågan om de stora insatser som regeringen har gjort och gör på det rent sociala området och i fråga om kommunikationer i Vilhelmina. Vi ansåg att Vilhelmina av den anledningen borde ligga bra till i turordningen, om vi sedan kunde få in forskning och utbildning. Hela tiden är det fråga om öppen vård och ingenting annat. I Vilhelmina finns en treläkarstation, som togs i anspråk bara för några år sedan. Tvåläkarstationer finns i Dorotea och Storuman samt en treläkarstation i Lycksele på 8—10 mils avstånd från Vilhelmina. Tillkomsten av denna fältstation borde vara en stimulans för de läkare som verkar på de nämnda stationerna. Det skulle gå lättare för oss att få läkare till dem och på så sätt kunna bedriva den öppna vården mera jämnt än för närvarande med »hoppande> läkare och vikariatsförordnanden på kort tid. Jag vet inte riktigt vad det är som kan fattas i denna utredning. Den har visserligen nu legat ett halvår, så det är klart att den måste färskas upp i det ena eller andra avseendet. Vi har haft och har fortfarande dessa kontakter med Vilhelmina kommun. Det är klart att när det kommer ctt besked om att de så att säga ligger i hopen och att man endast har uppmärksamheten riktad på detta, så stimulerar det inte precis, allra minst Vilhelminaborna, att gå in med någon större energi. Vilhelminaborna har i andra sammanhang, lokaliseringssammanhang t.ex., också varit ute och satsat och blivit nobbade, så det är naturligt att de kan vara litet tveksamma när det gäller det fortsatta utredningsarbetet. Jag är emellertid för min del beredd att medverka för att få en sådan här kontakt till stånd. Vi bör få kontakt med socialstyrelsen, ty det är med socialstyrelsen vi måste göra upp detta. Vi måste få en läkartjänst i socialmedicin — det har vi inte nu. I annat fall får vi inte någon som sitter på professorsstolen i socialmedicin vid Umeå universitet. Vi får ingen som kan ambulera mellan Umeå och Vilhelmina, vilket ju var avsikten. Det borde finnas en forskningsledare, som under längre perioder — fjorton dagar eller tre veckor — kunde vara i Vilhelmina för att sedan åka ned till universitetet i Umeå och där med kolleger och andra kollationera sina intryck och erfarenheter. Här skulle vi kunna få ett verkligt kollegium av unga friska läkare med intresse för en sådan verksamhet, som på dem skulle verka i hög grad stimulerande. Jag tror att man för landet i dess helhet skulle få ut utomordentligt värdefulla ting, om denna verksamhet kunde komma i gång. Här har vi ändå att göra med människor som är beredda att satsa och som inte först ställer frågan: Vad får vi? Nej, de är beredda att vara med och betala för denna verk Det är nog inte bara mig som socialministern skall tala med och som han skall försöka stimulera till kontakter åt olika håll. Det skulle vara värdefullt om socialministern också talade litet seriöst med socialstyrelsen kring dessa problem. Här har vi båda gemensamma intressen att utöver den verksamhet som redan bedrives från icke medicinskt håll också få i gång denna medicinska verksamhet.
Herr talman! Herr Skoglund frågade vad det egentligen var som fattades i utredningen. Jag vill svara att det är frågan om hur socialvårdsdelen skall integreras i det här projektet. Som jag ser det tillmäter jag socialvårdsdelen utomordentligt stor betydelse och jag har, herr talman, tagit kammarens tid i anspråk kanske litet för länge för att i min replik skissera hur viktiga dessa omstruktureringar är och kommer att bli under 1970-talet. Då det gäller Vilhelmina, som jag är övertygad om kan komma att visa sig vara en mycket lämplig ort i detta sammanhang, måste projektet bli integrerat så att säga tvärsöver hela fältet med hälsooch sjukvård och socialvård. Herr talman! Jag skall gärna medverka till de kontakter som herr Skoglund önskar. Jag har redan tidigare sagt att det är angeläget att socialstyrelsen, landstinget och kommunen får diskutera saken, och kan jag bidra därtill skall jag göra det.